Herr talman! Vi debatterar nu trafikutskottets betänkande 5 om yrkeskompetensbevis. Sedan ungefär tio år tillbaka krävs förutom körkort en särskild behörighet för att köra person och godstransporter med buss eller lastbil, ett så kallat yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbevisen förnyas vart femte år i form av en särskild utbildning och prov. Under pandemin har tusentals chaufförer inte kunnat förnya sina bevis, och de löper risk att tappa möjligheten att fortsätta att köra yrkesmässigt. Bara under december i fjol gick 2 500 bevis ut, och i år väntas drygt 100 000 yrkeskompetensbevis löpa ut, vilka därmed måste förnyas. Situationen är akut för alla chaufförer, åkerier och utbildningssamordnare i vårt land. Vi i Vänsterpartiet välkomnar därför att regeringen nu har lagt fram ett förslag om förlängd giltighetstid för innevarande yrkeskompetensbevis. Det är mycket bra, även om vi hade önskat att regeringen hade agerat tidigare än den gjorde. Det är också bra att regeringen nu föreslår att det ska underlättas för digitala utbildningar i framtiden. Vi vet ju inte hur länge pandemin kommer att hålla i sig. Men en brist i regeringens förslag är att förlängningen av yrkeskompetensbevisen endast löper till och med den 31 juli i år. Risken är uppenbar att vi till sommaren fortfarande befinner oss i en pandemi och att vi därmed bara har skjutit problemet framför oss i ett halvår. Vi i Vänsterpartiet har därför motionerat om att ge både förare och utbildare mer tid för att komma i kapp med utbildningarna genom att ge regeringen möjlighet att förlänga förarbevisen året ut. Herr talman! Jag välkomnar att flera partier lyfter upp samma fråga, om vikten av en längre respit för kompetensbevisen. Därför är jag och Vänsterpartiet mycket nöjda med att en majoritet i riksdagens trafikutskott nu kräver av regeringen att den skyndsamt ska se till att giltigheten för yrkeskompetensbevisen kan förlängas under hela 2021. Vi är också överens om att regeringen skyndsamt ska hantera ansökningar om att bedriva verksamhet som utbildningssamordnare. På det här sättet ser vi till att 100 000 yrkeschaufförer inte hamnar på pottkanten och att företag och andra kan fortsätta att bedriva sin verksamhet. Herr talman! Jag yrkar bifall till trafikutskottets förslag i betänkande TU5.

Herr talman! I dag debatterar vi trafikutskottets betänkande TU5 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis , med anledning av regeringens proposition. Jag vill inledningsvis säga att det är glädjande att regeringens proposition i stort stöds av hela utskottet. Nästan ett år har gått sedan de första började insjukna i covid-19 i Sverige. Fortfarande är vi i ett väldigt allvarligt läge, och hela vårt samhälle har behövt ställa om och bidra till minskad smittspridning - allt för att rädda liv och hälsa. Förra sommaren debatterade vi här i kammaren samma fråga rörande yrkeskompetensbevis. En förlängning har därefter skett, och vi fick den så kallade omnibusförordningen på plats. Men ingen visste då hur allvarligt coronaläget fortfarande skulle vara i dag. Statsrådet Eneroth har hela tiden under pandemin understrukit att vi kommer att behöva återkomma om de åtgärder som vi har vidtagit inte är tillräckliga för att stoppa smittspridningen och underlätta för branschen. Det är därför som vi nu debatterar denna fråga igen. Det är helt nödvändigt i den situation som orsakas av covid-19 att säkerställa att åtgärder vidtas för att minska smittspridningen av viruset och samtidigt upprätthålla samhällsviktiga funktioner. En samhällsviktig funktion är just våra transporter. Herr talman! Bakgrunden till ärendet är att förare för att få utföra person och godstransporter ska ha ett yrkeskompetensbevis. Det är ett sätt att garantera att de förare som utför transporter har den grundläggande kompetens och fortbildning som krävs. Det handlar om kunskaper kring säkerhetsbestämmelser, optimering av bränsleförbrukning, transportlogistik med mera. Ett yrkeskompetensbevis är giltigt i fem år. Därefter ska det kontinuerligt uppdateras genom fortbildning för förnyad giltighetstid. Vad propositionen nu handlar om är att vi faktiskt tillfälligt frångår regeln om fem års giltighetstid, så att människor inte behöver träffas i samma utsträckning som de annars hade behövt göra i samband med en utbildning. Det är alltså fråga om en förlängning av giltighetstid, och förslaget föreslås träda i kraft den 1 februari och gälla till den 1 augusti. Även om alla partier inte tycker att denna fråga borde samordnas i EU är det ändå i grunden en fråga som behöver både hanteras och regleras i EU. Bestämmelserna om yrkesförarkompetens för förare av person eller godstransporter har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för transport av gods eller passagerare, vilket också har genomförts genom lagen om yrkesförarkompetens men också i tillhörande förordning. Det är därför väldigt beklagligt att EU inte har kunnat hantera denna situation mer skyndsamt. Det har bidragit till en osäkerhet i branschen och risk för enskilda chaufförer att inte med laglig rätt kunna köra lastbilen. Regeringen har varit tydlig med att vi måste se till att transporterna kan fortsätta rulla, samtidigt som vi inte riskerar ökad smittspridning för våra chaufförer på grund av att de måste sitta i trånga utbildningslokaler. Regeringen har därför gång på gång tryckt på EU om att snabbt få en förlängning av det tidigare beslutet. Detta redogjorde också infrastrukturministern tydligt för när han besökte trafikutskottet. Men eftersom besked dröjde gjorde man bedömningen att ändå till slut gå fram med en egen proposition, trots att en lösning på EU-nivå är att föredra. Herr talman! Låt mig särskilt säga något med anledning av de reservationer som vi från Socialdemokraterna står bakom. Jag vill åter understryka att det är bra att vi i utskottet i stort är överens om att reglerna kring YKB måste hanteras skyndsamt och flexibelt, allt för att underlätta för branschen. Men jag tycker att det är anmärkningsvärt hur man i hanteringen av denna fråga nu i utskottsmajoritetens förslag inte tillräckligt tar hänsyn till den verklighet vi har att förhålla oss till utan att man är mer intresserad av att framstå som handlingskraftig utan att veta exakt vad det får för konsekvenser. Det regelverk som föreslås i propositionen gäller fram till augusti. Jag vill understryka att utskottsmajoritetens förslag om dispens året ut riskerar att innebära en tuff situation för de kvarvarande utbildningsaktörer som finns och fortsätter att bygga på en redan stor utbildningsskuld. Detta bekräftas också i de inkomna remissvaren och måste tas på stort allvar. Flera partier hänvisar till vikten av att arbeta i kapp utbildningsskulden men förordar ändå ett alternativ som gör precis tvärtom. Genom att redan nu göra en så lång förlängning som majoriteten förordar skjuter vi bara problemet framför oss. En framflyttad anhopning av utbildningsbehov kan också medföra betydande negativa konsekvenser för vissa skolor och utbildare genom att intäkter tillfälligtvis förskjuts eller minskas och därmed ökar risken för att mindre skolor faktiskt slås ut av ekonomiska skäl. Samtidigt ska vi komma ihåg att en väldigt stor del av dem som behövde färdigställa sin utbildning under 2020 gjorde så trots coronapandemin. Herr talman! Vi vill hitta en hållbar lösning där det skapas förutsättningar både för den enskilde chauffören att klara sitt jobb och för Transport och Utbildningssverige att hantera YKB-utbildningarna. De ska kunna ta emot och genomföra verksamheten. Propositionen har just denna balans. Herr talman! Jag vill även lyfta fram frågan om distansutbildning. Vi vet nämligen att nödvändiga åtgärder för att begränsa smittspridningen medför svårigheter att bedriva den undervisning som krävs enligt reglerna för yrkeskompetensbevis. Det kan leda till brister i tillgång till nödvändig fortbildning. Därför är det så viktigt att regeringen lyfter fram möjligheten att utöka distansutbildningarna, eftersom detta kan medföra att förare kan slutföra sin kurs hemifrån och inte behöver träffas i grupp. Det är viktigt särskilt under denna svåra tid. Vi måste naturligtvis, och kommer att, följa möjligheterna med digitalisering och distansundervisning för att akut, men också långsiktigt, stärka arbetet med utbildningar. Herr talman! Avslutningsvis vill jag säga att vi socialdemokrater hela tiden har varit kritiska till att EU-kommissionen inte redan tidigare gett besked om en förlängning av omnibuspaketet. Det borde EU-kommissionen har gjort i ett läge där man såg att smittan ökade ordentligt i Europa. Först nu i måndags eftermiddag nåddes vi av nyheten att kommissionen äntligen lämnat ett förslag som innebär giltighet av undantag retroaktivt från den 1 september. Men detta förslag måste vi återkomma till. Jag kan konstatera att regeringen, med infrastrukturministern i spetsen, gjort allt vad den kunnat för att prioritera branschen och hitta lösningar på både europeisk och nationell nivå och samtidigt har tryckt på i EU och förberett en nationell heltäckande lösning som uppfyller den balans som jag tidigare beskrev. Vi socialdemokrater står givetvis bakom hela propositionen samt våra reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall till endast reservation 3.

Herr talman! Vi ska diskutera trafikutskottets betänkande 5, Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis . Jag vill till att börja med säga att Sverigedemokraterna yrkar bifall till förslaget i betänkandet och till vår reservation 2. Herr talman! Regeringen har varit mer än lovligt saktfärdig i hanteringen av YKB-frågan under pandemin, och regeringen ville dessutom invänta besked från EU. Redan när det så kallade omnibuspaketet antogs förra året påpekade Sverigedemokraterna att det riktigt stora problemet skulle uppstå under våren och sommaren 2021. Nu står vi mitt i den situation som vi varnade för. Redan 2008 lades grunden för den situation som landets yrkesförare nu har hamnat i. Övergångsperioden var fem år plus/minus två år. Sverige valde fem år plus två år, det vill säga en övergångsperiod på sju år, medan flera andra länder valde en kortare övergångsperiod och därmed inte befinner sig i samma situation som Sverige. Problemet har sin grund i hävdvunna rättigheter och den stora grupp av förare, vilken jag själv tillhör, som erhöll sina tunga behörigheter innan regelverket infördes. Den grupp av förare som fick sina tunga behörigheter innan YKB började gälla har nu hamnat i en situation där pandemin har begränsat möjligheten att gå nödvändiga kurser. Det är dessa förare som nu måste genomgå minst sju timmars repetitionsutbildning. I vissa fall kan det vara fler delkurser som måste genomföras. Det är uppenbart att regeringen inte inser vilken enorm utbildningsinsats som krävs för att lotsa 105 000 förare igenom detta system, där det måste dokumenteras och rapporteras vilka som deltagit i en delkurs. Inför varje kurs måste deltagarna identifieras. Intyg och registerhållning hos varje utbildningssamordnare kräver, förutom själva utbildningstiden, en rigorös administration för att föraren senare ska erhålla sitt yrkeskompetensbevis. Det handlar således inte enbart om själva kurstiden utan också om ett omfattande administrativt arbete. Herr talman! Omfattande smittspridning i samhället påverkar givetvis både utbildare och åkerier, och detta kan försvåra ett redan ansträngt läge. I ett värsta scenario blir viktiga transporter stående för att förare inte kunnat genomföra sin YKB-utbildning i tid. Risken är överhängande att leveranser till butiker, beställda paket, vaccin med mera uteblir om en stor grupp förare inte kan genomgå nödvändig utbildning. Utskottet anser att hela 2021 ska omfattas av förlängd giltighet samt undantag, så att både utbildare och åkerier får en rimlig chans att klara ut den uppkomna situationen. För att använda ett numera välkänt uttryck: Det gäller att platta till kurvan. En majoritet av utskottets partier har förstått allvaret och skickar en tydlig signal till regeringen om att regeringens förslag är otillräckliga för att säkerställa de för landet så viktiga godstransporterna. Regeringens hantering visar på en oförmåga att förstå den verklighet åkerier, förare och utbildare befinner sig i. Regeringspartierna tillsammans med Centern och Liberalerna reserverar sig mot utskottets beslut. Herr talman! Jag har själv varit aktiv inom åkerinäringen i många år innan jag blev riksdagsledamot för Sverigedemokraterna 2018. Sedan regelverket infördes 2008 har jag utbildat tusentals förare i YKB. Jag har personlig erfarenhet av det arbete som krävs för att genomföra en YKB-utbildning som följer regelverket. Det kräver stora resurser att lotsa 105 000 förare igenom en coronaanpassad utbildningsverksamhet, även om man nu öppnar för möjligheten att genomföra samtliga delkurser digitalt året ut. Enligt den senaste statistiken jag har fått av Transportstyrelsen är endast 64 av 330 utbildningssamordnare anmälda för att genomföra YKB-utbildning på distans. Sannolikt kommer allt fler utbildare att anmäla distansutbildning till Transportstyrelsen under våren, men det är ändå en omfattande verksamhet som ska genomföras innan alla förare är godkända och därmed innehar ett giltigt YKB. Herr talman! Detta säger en del om det problem som landets åkerier och förare står inför. Regeringens agerande är som vanligt alldeles för litet och kommer alldeles för sent. Vi är många som har påpekat behovet av åtgärder under lång tid. Trafikutskottet har nu satt ned foten och skapat en förutsättning för utbildare, åkerier och förare att planera in utbildningar under det här året så att ingen riskerar att parkeras på grund av ogiltigt YKB-bevis. Trafikutskottet har skapat förutsättningarna för en rimlig hantering av det stora utbildningsbehov som råder. Nu är det upp till utbildare, åkerier och förare att också få rull på utbildningsverksamheten under 2021.

Herr talman! Coronapandemin har lamslagit en hel värld, och 2020 kommer att vara ett år vi sent ska glömma. Pandemin har också inneburit att vi inte har kunnat leva som tidigare och att vi har fått ställa om. I svåra tider är det ändå viktigt att vi upprätthåller transporter till och från Sverige. Centerpartiet blev väldigt tidigt under pandemin uppmärksammat på YKB-frågan, och jag har personligen - liksom säkert flera andra ledamöter - varit i kontakt med flera åkerier och bussföretag i denna viktiga fråga. För yrkeschaufförer har frågan om yrkesförarkompetensbevis, YKB, varit viktig att lösa för att chaufförer ska kunna fortsätta köra, för att godsflödet ska kunna upprätthållas och för att kollektivtrafiken ska kunna fortsätta rulla. Dispensen har varit viktig när utbildningar inte har kunnat genomföras som tidigare. Det är viktigt att den enskilde chauffören inte kommer i kläm utan kan fortsätta att utföra sitt arbete. Den enskilde chauffören får inte bli svartepetter, utan myndigheter och regering måste vara på tårna i den här frågan. Herr talman! När det gäller den proposition som nu ligger på riksdagens bord och som vi debatterar i dag är vi i Centerpartiet väldigt glada över att ha fått gehör framför allt gällande utökad distansundervisning och att den ska ges större utrymme, liksom att handläggningen hos Transportstyrelsen för att utfärda bevis för utbildarna av YKB måste ske skyndsamt så att utbildningarna kan rulla på i en snabb och effektiv takt. Detta är viktigt för att chaufförerna, återigen, inte ska komma i kläm. Byråkratin ska inte styra. Herr talman! I frågan om dispensen ska gälla sex månader eller tolv månader delar vi regeringens bedömning att det ska vara sex månader. Det handlar om att inte på sikt bygga upp en alltför stor utbildningsskuld. Förslaget om sex månader går också helt i linje med EU:s omnibuspaket. Vi anser dock att anledningen till att propositionen just nu hamnar på riksdagens bord är att trafikutskottet har agerat i frågan. Regeringen hade kunnat presentera denna proposition mycket tidigare, vilket hade gjort det lättare för chaufförerna. Man ska inte behöva gå och vara orolig för sitt YKB. Vi anser också att det är viktigt att den proposition vi debatterar i dag har kommit på plats. Vi ser det som oerhört viktigt att regeringen ändå fortsättningsvis under året är på tårna och bevakar detta, oavsett vilken tid dispensen kommer att gälla. Från Centerpartiets sida anser vi även att regeringen måste vara mer på tårna om förändringar behöver ske under året och om andra uppdateringar behöver göras. Regeringen behöver komma till utskottet i bättre tid än vad den har gjort när det gäller denna proposition. Herr talman! Vi i Centerpartiet är väldigt glada över att vi har fått gehör för detta med distansutbildningarna och handläggningstiderna hos Transportstyrelsen i propositionen. Som avslutning yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Först har jag en liten reflektion. Jag hade förmånen att sitta i riksdagen 98-02, och det var en spännande tid. Göran Persson var statsminister, och den här kammaren fungerade mest som ett tryckkompani. På den tiden var det en stabil regering, som en del uttryckte det. Jag måste erkänna att det är avsevärt mycket roligare att efter 20 år komma tillbaka och vara riksdagsledamot i en mindre stabil situation. Vi kommer i dag att debattera tre olika ämnen, och i dessa tre olika ämnen har vi i utskottet kommit fram till fyra tillkännagivanden. Det visar att riksdagen som institution just nu faktiskt är något starkare än 98-02. Det kan ibland vara värt att påminna sig om det: Det är trots allt här de folkvalda sitter. Det är vi som fattar beslut, och det är vi som skickar signaler. Jag tycker att det är glädjande. Vi har ett spännande ärende i dag, nämligen TU5 som handlar om yrkeskompetensbevis. Oavsett om vi befinner oss mitt i en pandemi eller inte är vi beroende av fungerande transporter och fungerande kollektivtrafik. Det är därför olyckligt att lastbils och busschaufförer har problem att förnya sina yrkeskompetensbevis. Vi i Kristdemokraterna har därför vid flera tillfällen påpekat att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med ett nytt undantag. Regeringen har hållit oss informerade om de förhandlingar som pågår inom EU, och man har nu också överlämnat en proposition till riksdagen. Herr talman! Vi anser att det är bra att regeringen kommer till riksdagen med ett förslag till förlängning av giltighetstiden för yrkeskompetensbevis. Samtidigt anser vi att det inte räcker att de nya reglerna gäller fram till den 1 augusti 2021. Vi anser i stället att den nya, tillfälliga lagen ska gälla hela 2021. Tyvärr finns det en risk att pandemin fortsätter även under nästa höst. Då är det bättre att vi har ett tydligt regelverk under hela 2021, vilket underlättar för våra trafikhuvudmän, åkerier och chaufförer. Vi är medvetna om att en förlängning av undantaget kan leda till att det blir många chaufförer som vid ett senare tillfälle behöver förnya sitt yrkeskompetensbevis. För att motverka detta behöver vi underlätta distansstudier samt skynda på tillståndsgivningen för dem som arbetar som utbildningsanordnare. Herr talman! Vi har därför valt att ställa oss bakom följande tre tillkännagivanden: Regeringen bör skyndsamt se till att en möjlighet införs att förlänga dels giltigheten för yrkeskompetensbevis, dels undantaget från kravet på yrkeskompetensbevis för den vars yrkeskompetensbevis löpt ut under perioden den 1 november 2020-31 januari 2021. Regeringen bör vidta åtgärder som innebär att möjligheterna till distansutbildning utökas. Regeringen bör verka för en skyndsam hantering av ansökningar om att bedriva verksamhet som utbildningsanordnare. Vi anser att dessa tre förslag är bra, och vi är glada över att denna förhållandevis breda överenskommelse har kunnat nås i trafikutskottet. Herr talman! Detta är ett förhållandevis kort betänkande avseende ett ärende där vi i princip är överens. Det uppstår dock problem när regeringen går fram med ett alltför kort undantag, och därefter hinner man inte med att komma med ett nytt undantag innan det första har gått ut. Det är bland annat på grund av denna senfärdighet som vi har med ett förslag om att ett undantag från kravet på yrkeskompetensbevis bör omfatta den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 september 2020-31 januari 2021. Vi anser helt enkelt att de olika undantagen ska hänga ihop. Det handlar troligtvis inte om något större antal lastbils och busschaufförer, men det är konstigt att inte alla som berörs under denna tid omfattas av det undantag som vi i dag kommer att diskutera. Även här vill jag göra en liten utvikning. Perioden 1998-2002 satt jag i trafikutskottet och hade flygansvar. Jag tror att de flesta känner till "nine eleven", då hela västvärlden drabbades av ett fruktansvärt terrordåd som stängde ned hela flyget. Det som hände då var bland annat att man blev tvungen att försäkra flygplan. Den dåvarande regeringen, med Björn Rosengren och superdepartementet, kom till trafikutskottet med ett dokument med danska handlingar. Notera det - man kom med danska handlingar, för man hann inte ta fram egna texter. Sedan återkom man fyra gånger i rad, om jag minns rätt - det kan ha varit tre gånger. Varje gång återkom man dock för sent, och det blev ett glapp mellan de olika gångerna. Detta är skälet till att vi kristdemokrater, med stor respekt för socialdemokratins och Miljöpartiets uppfattning, hävdar att vi ska gå ett helt år. Vi ska inte hamna i de här glappen där man återkommer och återkommer. Herr talman! Vi yrkar bifall till förslaget i betänkandet samt till de tre förslag till tillkännagivanden som har arbetats fram i trafikutskottet. Vi yrkar också bifall till vår egen reservation 2.

Herr talman! I dag debatterar vi förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Utbildningen av förare styrs av europeisk lagstiftning. Lastbilschaufförer i Sverige måste vart femte år förnya sitt yrkeskompetensbevis genom att genomgå 35 timmars utbildning för att få utöva sitt yrke. Transportstyrelsen beräknar att cirka 105 000 yrkeskompetensbevis behöver förnyas under 2021, med en topp mellan mars och september. Den pågående pandemin har slagit hårt mot många verksamheter, speciellt inom transportområdet. Samtidigt är det viktigt att yrkestrafiken kan fortgå normalt, då den har en samhällsviktig funktion. En brist på utbildningstillfällen innebär dock att vi riskerar att den stora bristen på chaufförer förvärras. Restriktionerna på grund av covid-19 har försämrat möjligheterna att genomföra utbildningar fysiskt på plats, och enligt regelverket får endast 12 av utbildningens 35 timmar användas till att utföra utbildningen på distans. På grund av svårigheterna med att tillhandahålla utbildningar har Liberalerna drivit på för att påskynda en tillfällig förlängning av gällande yrkeskompetensbevis och dispens för de förare vars kompetensbevis gått ut utan möjlighet till förnyelse på grund av inställd utbildning eller kraftigt minskat utbud av utbildning. Chaufförerna hade annars tvingats att avstå från att köra lastbil, vilket skulle slå hårt mot verksamheten, speciellt för de många fåmansföretagen inom branschen. Liberalerna anser att sex månaders förlängning av yrkeskompetensbevisen är en rimlig tid för att hinna genomgå den utbildning som krävs. Man bör samtidigt beakta att utbildningsföretagen får en tillräcklig beläggning för att kunna överleva och därmed inte försvåra utbildningsmöjligheterna i framtiden. Därför stöder vi inte majoritetsförslaget, som ger möjlighet att skjuta upp utbildningen under hela 2021. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Restriktionerna för fysiska sammankomster trädde i kraft i november. Det är rimligt att de vars yrkeskompetensbevis gick ut i november får dispens retroaktivt från just november. Det är dock långt ifrån en ideal situation; denna lagstiftning borde ha lagts fram i samband med restriktionerna för att inte sätta chaufförerna i en svår situation. Nu skedde det efter att saken hade börjat diskuteras i utskottet. Slutligen, herr talman, är det glädjande att de två yrkanden som vi i Liberalerna lagt fram tillsammans med Centerpartiet om att se över möjligheterna att en större del av utbildningen ska ske digitalt samt om att Transportstyrelsen ska hantera tillstånd för utbildningsanordnare skyndsamt har fått stöd och blivit tillkännagivanden till regeringen. Liberalernas förhoppning är att vi nu ser slutet på restriktionerna på grund av covid-19 och att pandemin försvinner till sommaren samt att vi därmed kan få se ett sedvanligt utbud av utbildningar under senare delen av 2021 och då kan återgå till ett normalt förfarande när det gäller yrkeskompetensbevisen.

Herr talman! Den här pandemin drabbar hela samhället och leder till konsekvenser både för enskilda och för företag. Regeringen arbetar sedan tidigt förra året med att begränsa smittspridningen, säkerställa resurser till hälso och sjukvård, begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet, lindra konsekvenser för medborgare och företag, dämpa oro och sätta in rätt åtgärder i rätt tid. För att få utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil krävs yrkeskompetensbevis, som vi har hört tidigare under debatten. Detta bevis visar att föraren har genomgått utbildning och håller sin kompetens uppdaterad genom fortbildningar. Att köra lastbil eller buss är ett ansvarsfullt arbete, och därför har man inom EU kommit överens om att yrkesförare behöver ha denna dokumentation av sin kompetens. Då transporter ofta är gränsöverskridande sätts regler för transporterna på EU-nivå. Pandemin har tyvärr försämrat möjligheterna att genomföra de utbildningar och fortbildningar som krävs för att föraren ska få behålla sitt yrkeskompetensbevis. Därför lade regeringen våren 2020 fram en proposition som innebar att regeringen fram till december 2020 fick meddela föreskrifter om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis och om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Även EU vidtog åtgärder för att säkerställa möjligheten att förnya yrkeskompetensbevis. Genom den så kallade omnibusförordningen, som trädde i kraft den 25 maj 2020, gavs förare som skulle genomgå fortbildning för att förnya sitt yrkeskompetensbevis mellan den 1 februari 2020 och den 31 augusti 2020 en förlängd frist för att genomföra en sådan fortbildning samtidigt som giltighetstiden för beviset förlängdes med sju månader från och med den dag som anges som sista dag på beviset. De flesta yrkesförare slutförde sin fortbildning i tid, enligt Transportstyrelsen, trots att de hade möjlighet till förlängning. Därmed kan vi konstatera att det för många ändå var möjligt att genomföra sina utbildningar trots pandemin, vilket har varit bra för de personer som har kunnat göra det. Pandemin har under hösten fortsatt med förnyad kraft. Det är därför nödvändigt med åtgärder för att förlänga dispensen från kravet på fortbildning igen. Då EU inte har löst frågan i tid lägger regeringen nu fram denna proposition. Vi vill understryka att detta område huvudsakligen regleras genom EU och att det därför är viktigt att begränsa den tid som undantaget omfattar. Det finns även praktiska skäl till att tidsbegränsa denna möjlighet till dispens, då vi inte vill att det byggs upp en utbildningsskuld som blir svår att hinna få ned. Det är viktigt att vi hanterar de problem som pandemin orsakar för yrkesförare som ska förnya sina yrkeskompetensbevis. För en enskild förare och för enskilda företag är det oerhört viktigt för att få möjligheten att fortsätta köra och därmed uppbära en inkomst. Samtidigt får vi inte i vår iver att hjälpa skapa problem som blir svåra att åtgärda längre fram. Jag vill yrka bifall till reservation 1 och reservation 3. Precis som min kollega Elin Gustafsson sa kommer vi att få återkomma till kommissionens förslag om förlängning av omnibusförordningen när det blir aktuellt.

Herr talman! Dagens debatt handlar, som kollegorna har sagt, om betänkande TU5 om förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis. Det kan för många kännas som en helt oväsentlig fråga att lägga så mycket tid på mitt under en brinnande pandemi i Sverige. Och det kan tyckas småaktigt att bråka om små saker i politiken som tiden för yrkeskompetensbevisens giltighet. Men, herr talman, det är inte en liten fråga. Och det är inte en fråga som bara berör en liten yrkesgrupp. Resultatet av den här debatten och det beslut som vi lite senare ska ta här i kammaren kommer att beröra oss alla. Det berör landets alla företag som måste kunna få sina varor och kunna leverera sina varor. Om inte detta fungerar har vi varken livsmedel eller andra förnödenheter i våra affärer. I grund och botten handlar den här frågan också om trafiksäkerhet och om möjligheten att säkra bland annat sjukvårdsmateriel till hela Sverige under den pågående pandemin. Under den här pandemin har de flesta svenskar lidit väldigt hårt och kämpat med sin ensamhet. Vi har hållit oss hemma, vi har handlat varor på nätet, vi har bunkrat varor och vi har förlitat oss på att de där julkorten som har varit lite extra efterlängtade just i år kommer fram. Men det är inte tomten och hans nissar som kör varorna fram och tillbaka. Nej, det är åkerier och yrkeschaufförer som är hjältarna i detta. Det är chaufförerna som har sett till att Sverige har fortsatt att fungera, och det är för deras säkerhet och för alla oss andra som befinner oss i trafiken som det här betänkandet är viktigt. Herr talman! Vi har tidigare hört talare här i talarstolen förklara vad yrkeskompetensbevis är för något. Jag kommer att kalla det för YKB framöver. Det stämmer att det är som ett extra körkort för att få framföra tunga fordon på väg. Det är ett krav som vi inte bara har här i Sverige utan i hela Europeiska unionen. Under pandemin insåg man snabbt att många förare inte skulle kunna göra sina prov för att få sina befintliga YKB förlängda, alltså ett krav för att få framföra sitt fordon lagligt. Man tog då ett initiativ till att förlänga YKB med sex månader. Gott så, även om vi nog tyckte att man kunde ha förlängt lite till på en gång. Nu, herr talman, vet vi att pandemin inte är över och att en ny förlängning av YKB är behövlig. Den här gången är det dessutom de som fick en förlängning i höstas och de som kommer att behöva det nu som berörs. För att inte göra om det misstag som vi gjorde i våras vill vi nu förlänga inte sex månader utan till utgången av 2021, vilket är ett mer rimligt och realistiskt förslag än regeringens förslag om sex månader. Gång på gång har vi hört statsministern uttala sig om hur han inte såg pandemins konsekvenser komma eller att han inte varit förberedd inför det ena och det andra. Nu hjälper vi honom, och vi hjälper regeringen lite. Vi gör att förlängningen av YKB sträcker sig över hela 2021, så att vi inte behöver vara oförberedda, i alla fall inte i den här frågan. Under hösten 2020 insåg vi också att de webbaserade utbildningar som kunde ha löst YKB-utbildningar och prov inte fungerade som de skulle. Därför riktar vi nu ett skarpt förslag till regeringen, där vi helt enkelt säger att regeringen måste ge möjligheter för distansundervisning. Hade distansundervisningen fungerat hade vi inte behövt ha den här debatten i dag. Distansutbildningen gör det dessutom möjligt för fler att genomgå utbildningen och göra sina prov oavsett var i landet man bor. Det skulle kunna kallas för en landsbygdssatsning. Just nu bygger vi upp en puckel av chaufförer som behöver förnya sina YKB, och puckeln måste betas ned. För att ligga i fas med vad utbildningssamordnarna klarar av får vi inte glömma bort alla andra chaufförer som efter i år också ska förlänga sina YKB, för att inte tala om helt nya chaufförer som behöver YKB i framtiden. För att lösa detta vill vi att regeringen ska arbeta skyndsamt med att hantera ansökningarna från fler som kan bedriva en verksamhet som utbildningssamordnare. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkande TU5 i sin helhet och avslag på inkomna reservationer.

Herr talman! Tack, Åsa Coenraads, för ett viktigt anförande! Det som Åsa Coenraads säger låter väldigt bra i teorin, och vi är ju i stort överens när det gäller att sluta upp bakom propositionen. Jag vill ändå lyfta fram det som jag nämnde i mitt anförande tidigare, och som just handlar om det som jag menar låter väldigt bra i teorin. Åsa Coenraads refererar till att det är viktigt att vi redan nu ska beakta långsiktighet och underlätta för chaufförerna. Men det som Moderaterna och utskottsmajoriteten de facto gör är ju inte att underlätta i praktiken. Att förlänga så pass länge som utskottsmajoriteten föreslår låter som sagt bra i teorin, men vi vet att det bara fortsätter att bygga på utbildningsskulden i stället för att beta av den, som ju Moderaterna gång på gång refererar till. Dessutom är det viktigt att få en samordning i EU i den här frågan, och det har jag inte hört att Moderaterna nu har återkommit till. Men såvitt jag vet tycker ändå Moderaterna fortfarande att det är viktigt med en EU-samordning, framför allt inom detta område. Jag hade velat få ett förtydligande från Åsa Coenraads av hur Moderaterna ser på EU-samordning i de här frågorna. Tycker man fortfarande att det är viktigt? Sedan vill jag också få ett förtydligande av hur man ska hantera den växande utbildningsskulden, som ni med ert förslag inte börjar beta av utan fortsätter att bygga på.
Herr talman! Tack, Elin Gustafsson, för frågorna! Den här frågan är som sagt viktig att diskutera, för den berör oss alla. Jag förstår däremot inte riktigt vad Elin Gustafsson menar med de frågor som hon ställer. Utifrån våra förslag här i dag betar vi av den puckel som har byggts upp av nuvarande regering, eftersom man inte har tagit tag i frågan redan från början. Hade man gjort rätt från början hade vi inte haft någon puckel. Hur ska vi då beta av puckeln? Jo, vi föreslår två saker som är väldigt konkreta: för det första att få distansundervisningarna att fungera och för det andra att se till att det kommer fler utbildningssamordnare på plats som faktiskt kan utbilda fler för YKB. Jag kan rikta en fråga tillbaka till Socialdemokraternas representant Elin Gustafsson, som ändå har makten att göra förändringar via regeringen. Varför har man varit så slarvig i sitt arbete att vi behöver stå här i dag och ta om den här frågan igen? Vi vill inte vara tillbaka om sex månader därför att regeringen har slarvat igen. Men det kan ju vara så att regeringen sitter på information om att pandemin kommer att vara över snabbare än vad vi andra tror.
Herr talman! Det är lite tråkigt att Åsa Coenraads påstår att regeringen är slarvig och saktfärdig. Moderaterna säger ofta att regeringen inte gör tillräckligt och att det går för sakta. Det är klart att oppositionen ständigt ska ligga på styret. Men i det här fallet stämmer det inte. Infrastrukturministern har vid de möten i trafikutskottet han har varit med på varit tydlig med och berättat om det arbete man gör, inte minst gentemot EU. Vi vet nämligen att en EU-samordning i de här frågorna är att föredra. Jag uppfattar inte att Åsa Coenraads med ett enda ord besvarade den fråga jag inledningsvis ställde om vikten av EU-samordning. Har Moderaterna helt gått ifrån den? Det verkar nämligen så. Det har man i alla fall gjort under den här hanteringen. Ingen, varken Moderaterna eller Socialdemokraterna såvitt jag vet, vet hur fortsättningen av pandemin kommer att se ut. Vi måste såklart fortsätta med balansgången, som jag nämnde i mitt anförande, mellan att klara utbildningarna och samtidigt minska smittspridningen. Jag vill också påpeka, vilket också lyfts fram i remissvaren till propositionen, att det förslag som utskottsmajoriteten förordar inte i praktiken gör det som Åsa Coenraads säger. Det är de facto så att det snarare riskerar att starkt bygga på utbildningsskulden än beta av den. När det gäller distansutbildningar och så vidare tas det upp i propositionen. Det har statsrådet också återkommit till. Jag tycker att det är Moderaterna som behöver ge mer svar på de frågor som jag ställde. Jag uppfattade inte att jag fick några svar.
Herr talman! Anledningen till att vi står här i dag och diskuterar YKB-förlängningen är en proposition som regeringen har lämnat. Men vi måste ändå ha lite mer i minnet vad som har hänt bakåt i tiden. Anledningen till att det har kommit en proposition är att vi i oppositionen drev fram att en förlängning av YKB:erna behövde komma före jul. Det är ändå inte så himla länge sedan. Oppositionen har återigen tvingat fram regeringen i banan. Man har nämligen slarvat, man har inte varit beredd och man har inte räknat ut att det här skulle hända. Om man hade gjort det hade vi inte behövt stå här i dag. Vi är också nu, 2021, redan inne på vår fjärde ändringsbudget, eftersom regeringen har slarvat med att se till att det fungerar som det ska för människor, företag och handel i det här landet.